Herr talman! Vi har återigen fått finna oss i att svar på interpellationer hackar sönder debatten. Jag skall försöka att fatta mig mycket kort. Jag kan i väsentliga delar instämma i det stora och brett upplagda anförande som herr Westberg i Ljusdal höll. Vad beträffar punkten 24 har vi genom motioner aktualiserat en utredning rörande kriminalvårdens framtida utformning. Vi tror att det är nödvändigt att vi får ett samlande grepp därvidlag. Vi är inte alldeles övertygade om att den nuvarande anstaltsvården är den absolut riktiga i dagens läge. Anstaltsinternerna har kunnat påvisa att de anstaltsanpassas på ett sådant sätt att de förlorar sitt självförtroende. För att en återanpassning till samhället skall kunna ske är det nödvändigt att de återfår sitt självförtroende. Herr Westberg talade om förhållandena i Finland som vi hade tillfälle att studera. Vi fick nog intrycket att en hel del av vad som tillämpats i Finland med framgång skulle kunna prövas även här. Detta gäller särskilt i fråga om frivården. Den intagne får i Finland inte bara betala för sin inackordering. Han får lön enligt avtal, men han får betala skatt på vad han tjänar. I den mån han kan försörjer han sin familj. Han får eget ansvar och kan röra sig tämligen fritt inom de gränser som erbjuds. Men överträder han dessa blir reaktionen tämligen kraftig. Jag tror att detta kan bidra till att återföra vederbörande till att känna ansvar för sig själv. Vi har en rad anstalter, där man försöker isolera den intagne brottslingen och via undervisning få honom återanpassad. Plötsligt står han utanför murarna, men då har han förlorat kontakten med det samhälle, till vilket han skall anpassas. Därför ha vi anslutit oss till tanken på en utredning av hela detta område. Trögheten i samhället gör att det är svårt att få till stånd former för en återanpassning av de intagna och därför behövs ett samlat grepp med en utredning över hela detta vida fält. Beträffande frivården har vi o vår partimotion använt de ekonomiska resurser som där är angivna till att bygga ut en vårdinrättning för narkotikamissbrukare här i Stockholm. Det är ett angeläget behov som vi på detta sätt försöker tillfredsställa. Beträffande reservationen 8 under punkten 26 återfinnes inte några ledamöter från centerpartiet därför att vi anser att ni inte föreslagit medel att tillgodose de åtgärder som där föreslås. Därtill kommer att den utredning vi begär även skall uppmärksamma problemet om det inte går att överföra medel från anstaltsvården till frivården. På så sätt kanske man bättre utnyttjar de resurser som står till förfogande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 7 och 9.

Herr talman! ”Man arbetar som i ett stort mörker och under tiden förlorar man tid och pengar.” Dessa ord är inte mina från början utan härstammar från en skyddskonsulent som på detta mycket pessimistiska och nedslående sätt karakteriserade sitt arbete. Och den här skyddskonsulenten är ingalunda ensam om att se dystert på situationen inom kriminalvården. Den som t.ex. studerar kriminalvårdsstyrelsens petita ordentligt kan inte annat än konstatera att man inom verket ser ytterst allvarligt på situationen. ”Pengarna räcker inte till och vi vet inte hur vi skall handla för att uppnå bästa effekt med de medel vi har”, är ett slags generellt svar man får när man diskuterar kriminalvårdens situation med ansvariga tjänstemän. Ambitionerna och målsättningarna kan vara aldrig så högt uppskruvade, men resurserna räcker inte till. Att det är ont om pengar är förvisso inget unikt för kriminalvården. Vad man kan säga är att kriminalvården fått en relativt sett blygsam höjning i årets statsverksproposition och att detta också har resulterat i ökade krav från oppositionen och främst från moderata samlingspartiets sida. Vi har velat prioritera detta område högt, och jag skall försöka motivera varför. Det grundläggande problemet när vi diskuterar kriminalvården är att vi vet så relativt litet om vilken effekt respektive behandlingsform har. Vi pratar i dagligt tal om kriminalvård och inbillar oss att det samhället står för verkligen resulterar i vård, dvs. rehabilitering eller återanpassning till samhället. Tittar man närmare efter konstaterar man att de allra flesta straffade — alltså personer som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med kriminalvården — är återfallsförbrytare eller blir återfallsförbrytare. Undersökningar i enskilda distrikt visar en återfallsfrekvens på mellan 85 och 90 procent, och detta kan knappast anses vara ett positivt betyg åt våra s.k. vårdformer. Återfallsfrekvensen är störst för dem som varit intagna på anstalt — något lägre för dem som vårdats i frihet. Därav kan man inte dra alltför långtgående slutsatser — klientelet är delvis annorlunda sammansatt. Under senare år har dock klientelet inom frivården ökat kraftigt och blivit alltmer svårbehandlat, och detta tyder på att frivården är klart överlägsen anstaltsbehandlingen vad avser återanpassningen. I det sammanhanget vill jag understryka vikten av att vi snarast skaffar oss underlag för en utredning av olika behandlingsformer. I dag vet vi alltför litet om effekterna av respektive behandlingsform, och detta innebär att vi just famlar i mörker och inte med bestämdhet vet hur vi skall organisera framtidens kriminalvårdspolitik. Det är inte min avsikt att närmare gå in på anstaltsbehandlingen eftersom förslag till ny behandlingslag väntas inom kort. Jag vill bara ta upp en sak i sammanhanget, och det gäller den s.k. allmänpreventionen. Från moderata samlingspartiets sida har vi i år liksom tidigare år krävt en forskning rörande allmänpreventionens betydelse. Vi menar att sambandet mellan stränga straff i form av anstaltsvistelse och den avskräckande effekt som straffet har inte på något sätt är entydigt. Tvärtom torde straffets avskräckande effekt för en hel del brottstyper vara relativt liten medan däremot den s.k. upptäcktsrisken är betydligt mera relevant när det gäller att avhålla folk från brottslighet. Huvudargumentet för de strängare straffen är allmänpreventionen. När vi vet vilken relativt dålig återanpassningseffekt fängelsestraffet har borde det vara en primär uppgift att söka finna underlag för en bedömning vilken relevans allmänpreventionen har i olika sammanhang. Självfallet måste vi alltid ha kvar stränga straff i form av internering för element som upplevs som farliga för sin omgivning, men vi skulle kanske kunna finna andra och bättre vårdformer för mindre belastade individer som i dag i många fall bryts ned ytterligare på anstalterna. Jag finner det märkligt att inte flera i utskottet har velat gå på denna linje. Det borde ligga i allas vårt intresse att söka klarlägga allmänpreventionens betydelse, allra helst som den utgör en utav grundvalarna i sanktionssystemet, och vi vet väldigt litet om dess betydelse. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen nr 10. I detta sammanhang vill jag också instämma i vad som står i reservation nr 7 och som herr Dockered och herr Westberg i Ljusdal varit inne på, nämligen ett krav om utredning rörande kriminalvårdens utformning. En sådan utredning utgör det självklara komplementet till en undersökning om allmänpreventionens betydelse och är över huvud taget motiverad mot bakgrund av den oroande höga återfallsfrekvensen inom kriminalvården. Låt mig så, herr talman, komma in på de speciella problem som råder inom frivården. Det var speciellt arbetet inom den sektorn som talet om ett stort mörker där man förlorar tid och pengar gällde. Frivården har successivt byggts ut under de senaste åren, men samtidigt har antalet som vårdas inom frivården vuxit mycket snabbt. Frivården ansvarar i dag för ca 23 000 personer, och man räknar med en nära 10-procentig ökning per år tack vare den ökade användningen av villkorlig dom och villkorlig frigivning. Klientelet har också successivt blivit allt svårare att behandla, och speciellt problematiskt upplevs det ständigt stigande antalet narkotikamissbrukare bland klientelet. Redan 1956 års eftervårdsutredning föreslog väsentliga förstärkningar av frivården. BL. a. fastslogs normen att varje skyddsassistent respektive skyddskonsulent ej skulle ha större s.k. ”case-load” än 100 klienter, men ännu i dag ligger genomsnittet på över 130 klienter per handläggande tjänsteman. Eftervårdsutredningen föreslog också att frivårdsorganisationen i större utsträckning skulle ta hand om personundersökningarna, men inte heller detta mål har kunnat uppfyllas på grund av att tillräcklig personal ej anvisats. År 1969 tillsatte justitiedepartementet en enmansutredare — byråchefen Fornander — med uppgift att verkställa en utredning om skyddskonsulentorganisationen. Fornander kom fram till att om normen en handläggare per 100 ärenden skulle uppnås krävdes en omedelbar förstärkning om ytterligare 83 konsulenter och assistenter. Vidare föreslogs en delning av sex distrikt samt en förstärkning med knappt 70 skrivbiträden. Fornander kom inte in på de speciella storstadsproblemen utan nöjde sig där med en skiss om huvuddragen i organisationen i dessa områden. Mot bakgrund av Fornanders utredning — som blev färdig i somras — inkom kriminalvårdsverket med en kompletterande anslagsansökan. Mycket litet av denna ansökan om ens något har resulterat i förslag från departementschefens sida. Jag beklagar i detta sammanhang att herr Geijer nu har avlägsnat sig ifrån debatten. Det verkar närmast som om ingen i departementet har reagerat på Fornanders utredning, trots att den tillsattes på initiativ från departementet. Klientelutvecklingen inom frivården utgör ett stort problem. I och med att frivården får ta hand om ett allt svårare klientel blir belastningen ofta enorm på de enskilda distrikten. Lagen ger numera möjlighet att döma även sinnessjuka och sinnesslöa individer till skyddstillsyn. I stället för att överlämna dessa människor — om de begår brott — till sluten eller öppen psykiatrisk vård eller till omsorgsstyrelsen för psykiskt efterblivna konstaterar många domstolar att det är ingen mening med en sådan behandling. Frivården får ansvaret, och det åligger sedan skyddskonsulenterna att se till vad som händer med vederbörande. Att sedan frivården knappast har några resurser att ta hand om psykiskt störda, gravt alkoholskadade respektive narkotikaskadade personer, det bryr sig oftast domstolarna inte om, och det kanske är naturligt. Övriga sociala myndigheter saknar möjligheter att behandla vederbörande, och det blir frivården som får agera hjälpgumma i dessa många gånger svåra fall. Hela denna utveckling med bristande personella resurser och ett alltmer svårbehandlat klientel måste ovillkorligen ställa krav på en ökad satsning på frivården. Frivården innebär en bättre chans till återanpassning än behandlingen inom flertalet anstalter och kommer med tillräckliga resurser att vara den kriminalvårdsform som i framtiden verkligen kan göra skäl för epitetet vård. Vården och återanpassningen kommer dock inte att ge några resultat, om inte organisationen förstärks, och det är detta som har varit avgörande för vårt krav på en uppräkning av årets anslag. Jag vill i detta sammanhang peka på problemen i storstadsområdena och då framför allt i Stockholm. I Storstockholmsområdet finns det mest svårbehandlade klientelet och framför allt är andelen narkomaner stor. Det är därför utomordentligt glädjande att vi i dag har ett enigt utskott bakom kravet i vår partimotion om inrättandet av en speciell behandlingscentral för frivårdsklientelet inom Storstockholm. Vid besöket i justitieutskottet för en tid sedan utgjorde denna behandlingscentral önskemålet nummer 1 på generaldirektör Martinssons önskelista utöver vad som finns med i statsverkspropositionen, och att utskottet nu går på den linjen får väl ses som ett utslag av den — som jag uppfattar det — stora känsla för de här problemen som finns bland samtliga utskottets ledamöter.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 Övervakaruppdragen blir för var dag alltmera väsentliga. Övervakaren måste få en sådan utbildning att han eller hon verkligen kan bli ett stöd till den övervakade. Begreppet övervakare är måhända inte det bästa ordvalet, något som också herr Börjesson i Falköping och justitieministern varit inne på. Vad det är fråga om är ju i själva verket en kontaktman som kan ge råd och stöd i besvärliga situationer. Det är angeläget att försöka förmå flera människor i vårt land att ta på sig dessa uppdrag. Rekryteringen till övervakaruppdragen är i dag allt annat än problemfri, och det är därför ett positivt förslag som förs fram i motionen 639 till årets riksdag. De ideella och religiösa organisationerna kan säkert förmås till vidgade insatser på detta område, och det är därför angeläget att skyndsamt utreda frågan om hur dessa organisationer skall kunna delta mera aktivt. Jag vill alltså yrka bifall även till reservationen 9. En annan viktig fråga utgör de allmänna arbetsvillkor som råder inom frivården, dvs. lokaltillgången, möjligheterna till oförutsedda utgifter etc. I dag är flertalet skyddskonsulentexpeditioner inhysta i dåliga lokaler — ofta i hus av rivningskaraktär. Jämför man med andra offentliga institutioners lokaler är skillnaden markant. Arbetsförmedlingarna t.ex. har mestadels tillgång till sobra miljöer, och det är i och för sig positivt, medan frivårdsklientelet är hänvisat till klart undermåliga lokaler när det skall besöka skyddskonsulenterna. Det torde utan tvekan vara extra känsligt för just dessa människor att bli emottagna i lokaler som av de flesta betraktas som tvivelaktiga. Känslan att tillhöra de lägsta i samhället måste förstärkas av en sådan ordning. Det bör alltså bli en primär uppgift för byggnadsstyrelsen att snarast se över frivårdens lokalbehov och Herr talman! Vi har under senare tid fått uppleva en period då brottsligheten ständigt har ökat. Alla är vi uppenbart bekymrade över utvecklingen även om partierna prioriterar frågan olika hårt. Från det parti som jag representerar anser vi att det är ett grundläggande krav att de enskilda människorna skall kunna känna trygghet till liv och egendom Men det är också ett grundläggande krav att samhället skall organisera brottsbekämpningen så att de som straffats verkligen får hjälp till återanpassning. Det hjälper ju föga att efterspana, gripa och döma folk om man sedan inte kan ge dem en behandling som så långt det är möjligt leder in vederbörande på en icke-kriminell utvecklingslinje. Vi kan icke tala om vård när över tre fjärdedelar av de straffade begår nya och åter nya brott. Man kan inte annat än karakterisera den hittillsvarande kriminalvården som ett misslyckande. Skulden för detta får vi alla ta på oss. Politikerna har inte i tillräcklig utsträckning omprövat gängse behandlingsformer. Resurserna till frivården har varit klart otillräckliga. Staten och kommunerna har inte — som borde vara en självklarhet — gått i bräschen när det gäller att hjälpa tidigare straffade att erhålla ett arbete. Behandlingen inom våra anstalter har ofta brutit ned i stället för att bygga upp. Det är som jag ser det nödvändigt med en ny syn på dessa frågor. Vi måste inse att det är vår plikt att hjälpa och vägleda dem som kommit på sned. Vi måste inse att graden av återanpassning är den enda relevanta måttstocken på lång sikt på hur kriminalvården har lyckats.

Herr talman! Jag ber att få instämma i vad herr Dockered sade i det första avsnittet av sitt tal, där han uttryckte sin glädje över att utskottets ledamöter har kommit till tals. Jag har under denna långa debatt ibland befunnit mig i samma sinnesstämning som jag gjorde under min tid som journalist, när jag tillsammans med typografer, sättare, klichémakare och fotografer hade planerat en logisk framställning av en sida och där sedan ombrytar-Nisse var i farten. Tvärsöver inläggen av partiledare och interpellanter ber jag att få vända mig ett ögonblick till herr Ernulf, som framförde en tankegång som inte blev motsagd av vederbörande statsråd, den nämligen att vi borde göra en ekonomisk beräkning av vad kriminaliteten kostar det här landet. För ungefär en månad sedan tog FN för första gången upp ämnet kriminalitet och samhällsförändring. Det skedde i ECOSOC:s kommission för social utveckling. Ärendet vandrar sedan vidare till ECOSOC:s församling och kommer upp vid generalförsamlingens nästa session. Kommissionen tog mycket bestämt avstånd från att man på något sätt skall anlägga ekonomiska betraktelsesätt på hithörande problem. Det gick så långt att generalsekreteraren i FN:s ekonomiska utskott, de Seynes, steg upp och talade om att man i USA — ett land som, herr Bohman, sannerligen inte någonsin har haft en socialdemokratisk regering — har en kriminalitet av sådan storleksordning att den, värderad i pengar, varje år skulle räcka till tio stycken Apolloprojekt. Samtidigt varnade han mycket starkt för att göra en sådan beräkning. I de rekommendationer och de slutsatser som kommissionen kom fram till tog vi också mycket bestämt avstånd från sådana tankegångar. De svenska delegater som så småningom kommer till FN:s generalförsamling kommer alltså att möta en helt annan inställning än den herr Ernulf gav uttryck åt här i dag.

Internationellt skiljer man på kriminalvård och någonting som har den franska beteckningen défense sociale, samhällsförsvar, dvs. samhällets allmänna åtgärder för att förhindra brott. Men vår svenska kriminalvård, liksom all kriminalvård, har en enda målsättning, och det är att förmå dem som har lagförts att avhålla sig från att begå nya brott. Kriminalvården kommer in i en människas liv först då hon redan begått en lagstridig handling och ställs inför domstol för den. Då blir målsättningen en helt annan än den är för den kommunala socialvården, där man i varje fall i lagstiftning lägger tyngdpunkten på den förebyggande verksamheten. Detta utesluter självfallet inte att man gör som vi gör i dag: har ett intimt samarbete mellan kriminalvårdens olika befattningshavare och organ och de sociala instanserna såsom nykterhetsnämnder, bostadsförmedlingar och socialbyråer. Men målsättningen är — man kan kanske säga dess värre — verkligen den som jag nyss har talat om.

Vi har i de reservationer som föreligger och i de anföranden av utskottsledamöter som vi tidigare har hört här i dag mött kravet på en parlamentarisk utredning om kriminalvården och kriminalvårdens målsättningar.

Vi har tidigare — jag skall inte upprepa detta — talat om denna långa rad av utredningar som är på gång och som snart kommer att framlägga sina resultat. Jag har både i utskottet och i remissdebatten pekat på hur snabbt utvecklingen går. När KAIK:s betänkande läggs fram har det i mycket blivit föregripet av själva utvecklingen, bl.a. Österåkersförhandlingarna, men betänkandet kommer ändå att innehålla mycket som man kan bygga vidare på. Vi har även andra utredningar, t.ex. organisationsutredningen, och tillsynsutredningen har fått direktiv som gör det möjligt att se över utbildningen av vårdpersonalen. Där vill jag också bestämt stryka under vad generaldirektör Martinsson sade till utskottet, när vi talade med honom, nämligen att det numera finns goda möjligheter och de utnyttjas för den vårdpersonal som kriminalvården har till sitt förfogande. Allt detta har gjort att vi tycker att man först bör avvakta utredningar innan man tillstyrker en övergripande utredning.

Det rör sig om en intensivundersökning, och man säger från kommitténs sida att behandlingsforskningen har varit eftersatt. De resultat som har framkommit har inte heller varit entydiga. Det är samma slutsatser som andra forskningsinstitutioner runt om i världen har kommit fram till. Där kan man kanske speciellt peka på FN:s eget kriminologiska forskningsinstitut i Rom, som står till tjänst för alla medlemsländers forskning på hithörande områden med erfarenheter och rön och som åtar sig uppdrag. Det finns alltså inga entydiga resultat någonstans, och det är naturligtvis svårare att få fram något entydigt resultat, eftersom kriminaliteten inte är någon fristående företeelse utan vanligen är sammankopplad med andra symtom såsom alkoholism, narkomani och psykiska störningar, som ofta är miljöbetingade. Då måste man alltså både ta till sociala hjälpåtgärder och psykiatriskt-psykologiska hjälpmedel. En ledande tankegång då vi beslutade om brottsbalken var ju att kriminalvård i frihet skulle komma till användning i betydligt större omfattning än tidigare. Det statistiska material som vi har i dag visar klart att domstolarna redan från brottsbalkens ikraftträdande utnyttjade lagens möjligheter att döma till icke frihetsberövande påföljder. Men vid valet av påföljd måste domstolarna ta hänsyn till eftervårdsorganisationens möjligheter att förverkliga kriminalvårdens målsättning. Otillräckliga resurser minskar möjligheterna att bedriva ändamålsenlig kriminalvård i frihet. Det är en sanning. En annan sanning som man från experthåll ofta för fram såsom allmängiltig är att en allmän resursförstärkning av hela frivården inte bara är kostsam utan av andra skäl kan visa sig vara mindre ändamålsenlig. Samtidigt som en ökning av resurserna över hela linjen lätt leder till osäkerhet om hur en sådan ökning bör utnyttjas uppstår också frågan om vilken metodik som bör införas i frivården. Det experiment som började förberedas redan i fjol i Sundsvall har till syfte att ange en lämplig väg inom den framtida kriminalvården. Detta experiment skall följas noggrant av vetenskaplig expertis. Man skall successivt bygga ut frivården, och särskilda insatser skall göras för att underlätta en framtida bedömning av frivårdens ändamålsenliga dimensionering och lämpliga utformning. Det blir en begränsad försöksverksamhet på ett tämligen stort område med en intensiv behandling av klientelet genom en betydande personell upprustning och genom att ett integrerat system av skilda stödåtgärder sätts in. Frigångshem, frivårdshotell och socialmedicinsk klinik ställs till förfogande för arbetet inom distriktet.

Jag ber på dessa grunder, herr talman, att få yrka avslag på de reservationer som tar upp hithörande tankar både när det gäller allmänpreventionen och när det gäller en övergripande översyn av kriminalvårdspolitiken med parlamentariskt inslag. För övrigt kan jag nöja mig med att mycket kort peka på en del av de synpunkter som tidigare har förts fram i den interpellation beträffande övervakarsystemet som föregrep diskussionen om hithörande avsnitt av justitieutskottets betänkande.

Men till det kommer — och det tycker jag bör komma in i kammarens protokoll — att i Sundsvallsexperimentet säger man att övervakaren har en negativ uppgift, att han är myndighetsrepresentant. Men han har en lång rad mycket positiva uppgifter också. Han är sambandsperson mellan klient och myndighet. Han är rådgivare i praktiska och personliga angelägenheter. Han har en mogen social modellpåverkaridentifikation och är också, eller bör vara, behandlarterapeut. Vi vet att alla de kraven ingalunda kan uppfyllas av alla, även om många av övervakarna ambitiöst går in för utbildning. I Sundsvallsdistriktet har man emellertid för avsikt att låta övervakarna slippa en hel del av de här uppgifterna, som i dag känns betungande, bl.a. kontrollfunktionen, den ovillkorliga rapporteringen och indrivningen av skadestånd. Därför kan kanske övervakningsuppgifterna komma att bli delvis helt annorlunda än de är i dag och än vad de framstått som när vi tidigare har diskuterat dem. Då kan det kanske också bli anledning att diskutera ett eventuellt annat namn på kontaktpersonerna. I varje fall har just nu socialutredningen namnfrågan under övervägande. Med andra ord kommer man i Sundsvallsförsöket att ha en helt annan modell för kriminalvården. Därför förefaller det oss inom utskottsmajoriteten att vi verkligen bör avvakta vad man kommer fram till där, sedan experter och vetenskapare har följt försöket och sedan man har mätt resultatet på de två andra kontrollorterna. Jag anser därför att det icke finns något som helst skäl för att i dag kräva en omedelbar parlamentarisk utredning kring dessa frågor. För övrigt önskar jag, herr talman, inte förlänga debatten på denna punkt. Jag ber att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan under punkten 24 i förevarande betänkande.

Herr talman! Fröken Mattson tycks mena att vi reservanter inte har gjort målsättningen för kriminalvården klar för oss. Ändå har jag här ifrån talarstolen återgett vad utskottsmajoriteten anser vara målsättningen: återanpassning i samhället. Jag delar uppfattningen att rättssäkerhetskravet också måste tillmätas all vikt och att samhällsförsvaret finns med i bilden. Det är vi eniga om; jag tror inte att det är någon skillnad mellan oss när det gäller målsättningen. Sedan hänvisar fröken Mattson till pågående utredningar och menar att vi skall vänta på resultatet av dem. Ja, vi vet att det pågår utredningar på olika håll som sysslar med delar av detta stora problemkomplex, men för vår del tror vi att tiden är inne att ta ett samlande grepp över hela fältet. Jag tycker att det är angeläget att konstatera att också utskottsmajoriteten vid utskottsbehandlingen klart sade ifrån att tidpunkten närmar sig för igångsättande av en större utredning. Det skulle alltså vara delade meningar bara i fråga om tidpunkten. Att den här utredningen behövs tycks vi vara eniga om; jag vill slå fast det. Samtidigt vet vi att det är ett oerhört svårt område att arbeta med. Det kräver mycket tid och arbete att tränga in på olika delar av detta stora fält. Men det är angeläget att det här arbetet får börja i tid, så att vi så snart som möjligt ändå får fram klara riktlinjer, slår fast målsättningen, kommer överens om vägarna till målet och de resurser som behövs och på det sättet får ett mer samlat grepp. Sedan tycker jag också att det är angeläget att vi tar vara på alla goda krafter som kan stå till förfogande när det gäller frivården. Jag har därför menat att det är riktigt att följa vad vi föreslår i fråga om att ta vara på vad som finns att tillgå i detta avseende i religiösa och ideella organisationer.

Herr talman! Fröken Mattson tror inte att vi riktigt känner motiven bakom den kriminalvård som vi i dag har. Ändå tycker jag att herr Dockered, herr Westberg i Ljusdal och jag själv uppehöll oss ganska utförligt vid just kriminalvårdens målsättningar, och jag trodde att vi efter de diskussioner vi haft i utskottet var rörande överens om de övergripande målsättningarna. Mycket utförligt tog jag upp återanpassningsfrågan och i det sammanhanget den höga återfallsfrekvensen i dag inom de olika vårdformerna. Jag tog också upp skyddet för tredje man mot s.k. farliga element osv. Fröken Mattson gick sedan över till att diskutera internationella erfarenheter och internationellt samarbete, och det är naturligtvis mycket bra. Det har varit mycket intressant att ta del av fröken Mattsons redogörelse från exempelvis arbetet i FN. Vi får hoppas att det internationella samarbetet ger oss här i Sverige en del och att vi även skall kunna tillföra övriga länder en del vetande och erfarenheter. Men det får ju inte innebära att vi här sitter och så att säga spärrar utvecklingen i vårt eget land, att vi avvaktar internationella erfarenheter. Mot en parlamentarisk utredning anför fröken Mattson bl.a. att forskningsresultat saknas och att vi måste avvakta en hel del som nu är på gång på olika områden. Jag kan i stort sett instämma i vad herr Westberg sade. Återfallen är nu mellan 80 och 90 procent. Vi vet inte exakt hur stor denna procentsats är därför att det inte har gjorts någon undersökning över hela landet. Av olika rapporter vet vi att klientelet i frivården blir alltmer svårbehandlat. Vi känner väl till den starka pessimism som finns hos olika tjänstemän inom skyddskonsulentoch skyddsassistentorganisationen. Det är inte bara skyddskonsulenten Svegland, som herr Börjesson citerade, som har uttalat sig negativt. Även tjänstemän i central ställning på kriminalvårdsstyrelsen har ju varit mycket bekymrade över utvecklingen på grund av de bristande resurserna och på grund av att man, som jag sade i mitt första anförande, famlar i mörker. Om tjänstemännen känner det så, tycker jag att det är vår plikt som politiker att snarast se över situationen och få till stånd en övergripande utredning som tar upp alla dessa frågor. Vi satsar trots allt över 300 miljoner kronor för nästa budgetår på kriminalvården. Det är då också angeläget att vi får effekt för de pengarna. När det gäller allmänpreventionen uttalar sig fröken Mattson emot denna. Jag vill bara säga att det är just på detta område vi kräver forskningsresultat, eftersom vi vet mycket litet om allmänpreventionens betydelse och effekt för olika typer av brott. Sedan konstaterar fröken Mattson att det är en glidning hos moderaterna i denna fråga. Jag har inte deltagit i diskussionen tidigare i kammaren i detta ärende, men såvitt jag kan se kvarstår den principiella uppfattningen: Vi vet mycket litet om allmänpreventionens betydelse, och därför krävs det forskningsresultat för att vi skall få fram säkrare bedömningar.
Herr talman! Jag har verkligen inte fört fram tankegången att vi på grund av det internationella samarbetet skall avstå från att försöka förbättra kriminalvården, dess metodik och dess möjligheter att resocialisera människor. Jag har bara fört fram den för majoriteten rätt självklara tankegången, att visst skall vi gradvis förändra lagar, målsättningar och metoder. Men detta kan göras utan att man — det är uppenbart även med hänsyn till vad som sägs i reservationen 7 — stoppar upp verksamheten. För en övergripande utredning måste vi ha resultaten av bl.a. Sundsvallsexperimentet, så att vi får de riktiga direktiven. Återfallen har tyvärr ökat, men att ökningen är så pass stor beror bl.a. på att vi i så betydande utsträckning avstår från att döma till frihetsstraff. Annars skulle återfallssiffrorna ingalunda bli så höga som de är i dag. Men det är inte den vägen vi vill komma fram.
Herr talman! Förändringar skall göras successivt, säger fröken Mattson, och vi behöver bl.a. avvakta Sundsvallsexperimentet. Men det är ju just ett igångsättningsstadium för detta projekt nu. Och såvitt jag har kunnat följa detta projekt har forskaren kommit in först i efterhand, när man alltså beslutat sig för hur uppläggningen i detta fall skall se ut. Forskaren har själv i olika debatter konstaterat att det kommer att ta ganska lång tid att få till stånd en utvärdering som är angelägen just på grund av detta förhållande. När vi diskuterade de här frågorna i utskottet kunde man få den uppfattningen, att de socialdemokratiska ledamöterna tänkte sig att det var fråga om att skjuta på en utredning något år. Skall man avvakta forskningsresultaten i Sundsvallsexperimentet, så befarar jag att det kommer att röra sig om betydligt mer än ett eller två år — det kommer att ta ganska lång tid. Och jag vidhåller min uppfattning: Det är angeläget redan i dag att få till stånd en övergripande utredning om alla de här problemen.

Herr talman! Om vi skall vänta till dess att allt forskningsarbete på detta område har avslutats, så får vi nog vänta i det oändliga. Nu menar fröken Mattson att man måste stoppa upp reformverksam heten, om man tillsätter en sådan här övergripande utredning. Jag kan ingalunda hålla med om det. De detaljförbättringar som föreslås bl.a. av KAIK kan mycket väl genomföras under tiden, om bara nödiga medel ställs till förfogande. Det är ofta fråga om att det ställs ekonomiska resurser till förfogande, och sker det kan vi mycket väl genomföra de här detaljreformerna under tiden som den stora utredningen arbetar. Jag tror det är nödvändigt att göra så. Vi behöver alltså inte stoppa upp reformarbetet, utan detta kan fortsätta under tiden.

Herr talman! Vpk har när det gäller kriminalvården väckt ett antal motioner — bl.a. motionerna 467, 469, 470 och 471 — där vi ställt förslag om utredning och förändringar exempelvis i den nuvarande frivårdsorganisationen. Vårt förslag här innebär i korthet att kriminalvårdens frivårdsorganisation borde integreras med den kommunala socialförvaltningen när det gäller våra tre storstäder. Vår motivering för detta är att kriminalvårdens klienter oftast har sådana komplexa sociala problem som hör hemma inom samtliga vårdområden. Som det nu fungerar tvingas den hjälpsökande in i något som man kan kalla ”det sociala gatloppet”. I motionen som gäller assistenternas arbetssituation har vi begärt att en utredning skall se över nuvarande förhållanden. Assistenterna har en viktig funktion på våra fångvårdsanstalter. De skall hjälpa de intagna med olika problem; inte minst viktigt är detta vid frigivningen av de intagna. De nuvarande arbetsförhållandena för de anställda är sådana att den intagne inte har möjlighet att få sina problem ventilerade av den anledningen att antalet assistenter är alltför litet i förhållande till de intagna. Som exempel kan nämnas att vid Norrtäljeanstalten har varje assistent 70—80 intagna att svara för. Utskottet är medvetet om dessa tjänstemäns besvärliga arbetsförhållanden men säger i sitt utlåtande att assistentbehovet hänger samman med anstaltsbehandlingens utformning. Då KAIK inom kort väntas framlägga förslag härom vill utskottet inte förorda ytterligare utredning. Vidare har vi begärt en översyn av de nuvarande övervakningsnämn dernas funktion — nämnderna uppfattas i vissa fall som ytterligare en Nr 71 dömande instans — samt en ändring av övervakningstiden vid skyddstill Onsdagen den syn från nuvarande tre till ett år som kortaste tid. 28 april 1971 Vi är medvetna om att förslagen i våra motioner på intet sätt är tillräckliga för att få till stånd en genomgripande förändring av vårt nuvarande kriminalvårdssystem, en förändring som måste bygga på principen hjälp och återanpassning. Detta förutsätter helt andra arbetsuppgifter för den anställda personalen men också andra värderingar av de människor som av olika anledningar råkat hamna i den olyckliga situationen att bli föremål för kriminalvårdande åtgärder. De människor som i dag finns på våra fångvårdsanstalter har inte stora möjligheter att påverka sin egen situation. Jag skall inte här gå in på dessa förhållanden närmare; de är alltför väl kända. Vi har inte i anslutning till våra motioner fogat några reservationer till utskottets betänkande. Anledningen härtill är den utredning som aviserats och som inom kort skall framlägga förslag. I den utredningen ingår också de frågor vi har ställt i våra motioner. Därför har vi accepterat att avvakta utredningens resultat.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

Herr talman! En tidigare talare sade att det har rått en viss oreda i debatten och att de interpellationssvar som lämnats har verkat splittrande. Mot slutet har det också blivit en viss oreda i talarlistan. Det hade kanske varit lämpligt att utskottsmajoritetens representant fröken Mattson hade tagit till orda efter de två senaste talarna. Jag skall emellertid med några ord beröra motionen 639, vars positiva innehåll när det gäller eftervården jag tycker att man bör dra nytta av. Jag behöver inte här orda om betydelsen av en effektiv övervakarorganisation. Den saken har understrukits titt och tätt under de senaste timmarna. Av det svar som justitieministern lämnat på herr Börjessons i Falköping interpellation hörde vi också att det finns problem här. Men justitieministern fann ändå att det förekommit en del överdrifter när det gällde de höga siffrorna rörande antalet övervakaruppgifter per övervakare. Vi får hoppas att så är fallet. Men att det behövs en ytterligare förstärkning kan man ändå inte komma ifrån. Vi vet att det råder brist på lämpliga övervakare. Mot denna bakgrund finner jag mycket positivt i motionen 639, i vilken man begär en skyndsam utredning och förslag rörande en av staten stödd, utökad övervakarverksamhet inom religiösa och övriga ideella organisationer. Jag tror att det i nämnda organisationer finns reserver, som skulle kunna vara till mycket god hjälp för övervakarorganisationen.

Det tycker jag emellertid är att ta till för starka ord i sammanhanget. Här skall inte byggas upp någon stor organisation. Det sägs tydligt i motionen att det skall förekomma ett samarbete mellan de rättsvårdande myndigheterna och de ideella organisationerna. Det är meningen att de rättsvårdande myndigheterna skall ta kontakt med dessa ideella organisationer och säga: Här har vi ett antal klienter som vi vill ha hjälp till. Organisationerna skall då ge förslag på lämpliga övervakare från organisationerna. Det sägs också i motionen att övervakarna skall ta kontakt med klienterna redan under den tid då dessa befinner sig på den slutna vårdanstalten, och det tycker jag också är riktigt. Jag finner mycket positivt i denna motion, nr 639, och i den reservation som är fotad på den, och jag ber härmed att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! I likhet med herr Wijkman kan jag nöja mig med att yrka bifall till denna reservation. Utförliga motiveringar har givits tidigare under debatten, och jag anser det helt onödigt att upprepa dem.

Herr talman! Jag är nog ense med de ärade reservanterna om att den debatt som har varit i dag, då vi formellt har diskuterat det föregående betänkandet punktvis men i själva verket stundtals har haft en mycket övergripande debatt, också har inkluderat stora delar av den fråga som vi nu har till avgörande. Jag tycker knappast att det är så mycket att tillägga. Jag vill hänvisa till vad justitieutskottet har anfört i sitt betänkande nr 6 och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För ett år sedan, i april 1970, hölls en serie gudstjänster i Dortmund i Västtyskland. Det var Billy Graham som stod bakom den väckelsekampanj som via Eurovisionens reservlänk överfördes till nio länder och 36 städer. Man ”tappade av” länken via tråd och överförde gudstjänsterna till jättelika filmdukar i stora, hyrda hallar. Flera tiotusen människor kunde på så sätt följa hela den här väckelsekampanjen i just de ögonblick som predikningarna hölls av Graham. Gudstjänsterna konkurrerade inte med några andra radioeller TV-program, eftersom de överfördes genom reservlänken. Arrangörerna betalade själva kostnaderna. I de flesta demokratier i Europa — och i en av kommuniststaterna — tillät man förra året den här väckelsekampanjen att förmedlas. Men i Sverige gick det inte. Sveriges Radio har monopol inte bara på eterprogram utan också på trådoch länksändningar av det här slaget. Genom 8 5 i radiolagen har Sveriges Radio rätt att avslå — utan möjlighet för den som ansöker att överklaga — en begäran att få överföra möten av det här slaget. Den rätten utnyttjade Sveriges Radio förra året till att stoppa de här gudstjänsterna, som var planerade att hållas i hallar i Stockholm, Göteborg, Borlänge och Örebro. När vi från liberalt håll reste frågan 1969 i en interpellationsdebatt och 1970 i en motion, fanns det inget intresse från något annat parti att få en ändring. Paragraf 5 skulle vara kvar som den en gång, mot folkpartiets röster, hade formulerats i radiolagen. Av vilket skäl har då den här frågan engagerat liberaler så mycket att vi nu ännu en gång återkommer till riksdagen med krav att § 5 i radiolagen skall ändras? Varför begär vi i reservationen till konstitutionsutskottets betänkande nr 29 att regeringen lägger fram förslag till en liberalisering redan vid årets höstriksdag? Ja, inte är det därför att alla i folkpartiet är så starkt intresserade av t.ex. Billy Graham eller av de idrottsföreningar som inte fått överföra fotbollsreferat via tråd till hyrda hallar. En del är det, andra är det inte. Enligt vår mening handlar den här frågan inte alls om vad vi anser om enskilda predikanter eller om vissa idrottsföreningar eller något annat. Enligt vår mening handlar debatten om gränserna för mötesoch yttrandefriheten. Vi kan ha vilken uppfattning som helst om Billy Graham; det hör inte hit. Avgörande är om vi vill vidga mötesoch yttrandefriheten så länge som det inte beskär andra människors frihet. Folkpartiet vill alltså vidga mötesoch yttrandefriheeten i Sverige. Det är orimligt att ett antal samfund har fått avslag på sin begäran att hålla en serie gudstjänster i lokaler som de själva hyr genom att tappa av Eurovisionens reservlänk, som ändå passerar Sverige med sitt innehåll. I både Danmark och Norge gick det ju för sig att förmedla Billy Graham-kampanjen utan att monopolen där tog skada. I Sverige har förmyndarna gjort sig breda i debatten. Graham är en ”likgiltig” person, förklarade riksdagsman Bertil Zachrisson förra året; bl.a. därför var det tydligen rimligt att stoppa Graham i Sverige. Graham är tvärtom en osympatisk person, ansåg riksdagsman Evert Svensson; det tycktes för honom vara ett argument mot att överföra hans gudstjänster via länk och tråd. Pengarna kunde användas bättre, menade herr Zachrisson — som om det är riksdagens eller regeringens eller Sveriges Radios eller riksdagsman Zachrissons sak att avgöra hur samfunden skall bygga upp sin budget. Förmyndarnas tonfall passar inte oss liberaler. Vi menar tvärtom att synen på frågan, om Graham-kampanjen skulle tillåtas också i Sverige, handlar om vissa ideologiska grundvärderingar. Man skall inte beskära andra människors och andra gruppers mötesoch yttrandefrihet, när inga om helst rimliga skäl kan anföras för det. Paragraf 5 i radiolagen är en bestämmelse, som handlar om förbud och inbjuder till förmynderi. Därför bör den ändras. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den motion vi nu behandlar går ut på åstadkommandet av en liberalisering av gällande regler för trådoch länköverföring av radiooch TV-program. Riksdagen behandlade i fjol en liknande motion som avsåg trådsändningar. Motionen 1970 aktualiserades av att man fått avslag på en begäran att få överföra Billy Grahams gudstjänster i Tyskland i april 1970. Samma exempel anföres i årets motion. För egen del tycker jag att radioledningen borde ha bifallit denna begäran, om de tekniska förutsättningarna hade funnits. Fördenskull behöver man ju inte ändra radiolagen. Motionärerna har inte pekat på några ny omständigheter, som kan föranleda ett annat ställningstagande vid behandlingen av årets motion. För utskottets ställningstagande har det däremot tillkommit ytterligare ett skäl. I fjol tillsattes massmedieutredningen, och den skall ju enligt sina direktiv sträva efter en lösning som innebär att vad som behövs till skydd för yttrandefriheten i massmedia skall samlas i en särskild massmedialag som får ersätta tryckfrihetsförordningen.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

Herr talman! Herr Larsson i Luttra sade att Sveriges Radio borde ha bifallit ansökan från dessa samfund förra året att till Sverige förmedla Billy Grahams gudstjänstkampanj. Herr Larsson är uppenbarligen kritisk mot Sveriges Radio för att man inte tillät detta. Det är bra — jag har samma uppfattning som herr Larsson på den punkten. Men eftersom § 5 nu är utformad som den är kan Sveriges Radio bestämma sådana här saker alldeles själv. Det finns ingen som helst möjlighet att överklaga Sveriges Radios beslut. Hur fel herr Larsson i Luttra än anser att det var att Sveriges Radio stoppade de här gudstjänsterna har han eller någon annan i dag ingen som helst möjlighet att vädja till högre instans i dessa frågor. Därför bör alltså § 5 skrivas om och därför har folkpartiet i en reservation begärt en liberalisering på denna punkt. Nu säger konstitutionsutskottets vice ordförande att det inte har tillkommit några nya skäl för att ändra radiolagen på den här punkten. Jag är böjd att hålla med honom också här. De skäl som fanns förra året var nämligen överväldigande redan då och talar för vår reservation. Vi har haft väldigt många fall då överförande av gudstjänster, idrottsreferat osv. har stoppats eller försvårats därför att Sveriges Radio har monopol inte bara på etersändningar utan också på trådoch länksändningar av det här > Får jag nämna ett annat fall som inte gäller en väckelsekampanj. Intresset för kvalmatchen i fotboll till Allsvenskan mellan Sandvikens IF och Östers IF — jag tror det var i oktober år 1967 — var oerhört stort främst i de berörda orterna. Östers lagledning hyrde en lokal i Växjö och ville via kabel referera matchen som gick i Sandviken. Man inbjöd allmänheten i Växjö att på det sättet få följa om Östers IF skulle klara sig till Allsvenskan. Referatet skulle för övrigt göras av en medlem av denna kammare, nämligen herr Rydén i Växjö. Nu gick inte det därför att 8 5 kom i vägen. Sveriges Radio har monopol också på trådsändningar av det här slaget. Alltså förbjöds det här mötet. Östers IF var då tvungen att inskränka rätten för människorna i Växjö att lyssna på referatet; bara medlemmar av Östers IF fick göra det. De som inte var medlemmar men ändå intresserade av att lyssna på referatet förbjöds att gå till den här lokalen. Man kan ju tänka sig, herr Larsson i Luttra, att medlemmar av Växjö BK eller Växjö Norra IF hade varit intresserade av att lyssna, men att många av dem inte ville bli medlemmar av Östers IF bara för att komma in i den här lokalen. De fick inte höra referatet från Sandviken. Paragraf 5 i radiolagen hindrade det. Jag skulle kunna dra fram väldigt många sådana här fall för att visa hur man har stoppat fullt legitima möten med hjälp av radiolagens § 5. Herr Larsson i Luttra säger att massmediautredningen kommer att ta upp den här saken. Nu skall vi komma ihåg att det är en oerhört omfattande utredning. Den skall göra en massmedialag och vidga grundlagsskyddet för yttrandefriheten. Men inte kan vi väl låta bli att göra angelägna förändringar i t.ex. radiolagen bara därför att den här utredningen har tillsatts? Inte kan väl reformarbetet i vad gäller yttrandefriheten avstanna därför att man har tillsatt en statlig utredning? Jag har i dag fått veta att förslag på denna punkt — om det skulle bli något förslag från utredningen som gäller § 5 i radiolagen — kan komma först under andra hälften av 1970-talet. Det är många år till dess. Det kan bli många nya Billy Graham-fall och Östers IF-fall innan denna massmediautredning är färdig. Att ändra en punkt i radiolagen för att undvika förbud av detta slag måste vi självfallet kunna göra, trots att det sitter en utredning som behandlar våra vanligaste massmedia. Nu är det ju ändå så, herr Larsson i Luttra, att det här är någonting som majoriteten i konstitutionsutskottet skyller på för att avslå vår motion. Förra året hade man inte denna utredning. Man avslog ändå motionen därför att man inte ville ha någon liberalisering av § 5 i radiolagen. Då tycker jag att det är en smula hederligare att säga klart ut att man tycker bra om § 5 i radiolagen i dess nuvarande formulering än att smita undan ett ställningstagande och skylla på en utredning.

Herr talman! När radiolagen genomfördes 1966 bestämde man sig ju för att den skulle gälla inte bara etersändningar utan också trådradiosändningar. Frågan är alltså om de skäl som den gången gjorde att man stannade för den lösningen har förlorat något i styrka sedan dess. Jag har inte något säkert bevis för att så har skett. Vad man då menade var att om man skulle ta undan sändningar av detta slag skulle man möjligen få en vildvuxen flora av privata trådradionät, och via dem skulle man kunna ordna reklamsändningar o. d. Det var skälet den gången. Jag tror att det skälet fortfarande har sin styrka och att det blir ganska svårt att åstadkomma en ändring när hela detta komplex nu är under utredning genom massmediautredningen.

Herr talman! Herr Larsson i Luttra har rätt i mycket den här gången också, fast han än en gång når en alldeles felaktig slutsats utifrån det han säger. Det är alldeles riktigt att man bestämde 1966 att § 5 i radiolagen skulle se ut såsom den nu ser ut. Vad det gäller är alltså att ändra en lag, vilket riksdagen kan göra. Från vårt håll reserverade vi oss redan 1966 mot utformningen av § 5, som vi sade på ett onödigt sätt skulle inskränka mötesoch yttrandefriheten. Då sade majoriteten, att det skulle den inte göra. Frågan är därför: Kan herr Larsson i Luttra och majoriteten i övrigt inte tänka om och förnya sig, när det har tillkommit nya erfarenheter och många fall som visat att vi har haft rätt? Se på Billy Graham-fallet! Då fick man alltså förra året i Norge, som har ett radiooch TV-monopol, via Eurovisionens reservlänk överföra denna väckelsekampanj till, tror jag, sju städer, nämligen Ålesund, Bergen, Oslo, Molde, Sarpsborg, Trondheim och Stavanger. Vilken nackdel hade norrmännen av att man på de här platserna fick överföra dessa gudstjänster? Minskade norrmännens frihet av att det var tillåtet i Norge som var förbjudet i Sverige? Herr Zachrisson har ju sagt i riksdagen att vår frihet skulle ha minskat om dessa möten hade tillåtits. Har det vuxit upp en omfattande ”vildvuxen flora” — som herr Larsson talade om nyss — av ledningsnät i privat regi och med kommersiella syften därför att Billy Grahams väckelsekampanj fick överföras till Norge? Konstitutionsutskottet påstod förra året att det skulle bli resultatet av en ändring på denna punkt. Kan herr Larsson i Luttra peka på någon enda nackdel av att man i Norge har en liberalare lagstiftning på denna punkt än vi har i Sverige? Finns det någon enda svaghet med det norska systemet i jämförelse med det svenska?

Herr talman! De fria trossamfunden och invandrarkyrkorna lever under svåra ekonomiska förhållanden. Olika avgifter har pressat deras ekonomi på ett speciellt sätt. Vi har haft tillfälle här i kammaren att i andra sammanhang diskutera arbetsgivaravgiften och den indirekta beskattningen, som har ökat från tid till tid och åstadkommit alldeles speciella svårigheter. De har inte möjlighet att kompensera sig, som svenska kyrkan kan göra genom att själv beskatta och höja utdebiteringen när kostnaderna stiger. De har inte heller möjlighet att genom en övervältring på konsumenterna ta tillbaka något av de ökningar som har skett av den indirekta beskattningen. Den verksamhet som dessa samfund bedriver är i sig själv tillräckligt motiv för att man bör ställa sig positiv till lättnader. Om det skall vara jämställdhet mellan svenska kyrkan och de fria samfunden, är det nödvändigt att se över de här frågorna.

När frågan var aktuell förra året höll det på att bli en likhet som ytterligare skulle ha försvårat förhållandena för samfunden. Kapitalskatteberedningen hade ju föreslagit att man skulle ta bort befrielsen från gåvoskatt och alltså åstadkomma likhet i fel riktning. Nu blev det lyckligtvis inte så, men det har å andra sidan gjort att det argument som tidigare använts, nämligen att man borde avvakta kapitalskatteberedningens förslag innan man gjorde några förändringar, i dagens läge har bortfallit. Mycket av den verksamhet som bedrivs inom de fria samfunden är till sin natur helt identiskt med den verksamhet som bedrivs inom svenska kyrkan, och det är då orimligt att i ekonomiskt hänseende behandla den här verksamheten så väsentligt annorlunda. Jag vill ta bara i korthet, herr talman, ett par exempel. Ett exempel rör just likheten mellan svenska kyrkan och fria trossamfund. I Tanzania bedriver svenska kyrkans missionsstyrelse och missionssällskapet Helgelseförbundet en nästan identisk verksamhet. Det är fråga om kyrkor, det är skolor och det är sjukvård. I ett fall jag tänker på fanns det ett testamente, enligt vilket hälften av den behållna kvarlåtenskapen skulle tillfalla svenska kyrkans hednamission där och den andra hälften den missionsverksamhet som bedrivs av Helgelseförbundet. På den del som tillföll Helgelseförbundets mission blev det arvsskatt, men på den del som tillföll svenska kyrkans mission i Tanzania blev det ingen arvsskatt. Det är en orimlig olikhet i behandlingen. Jag vill ta ett annat exempel, och det rör den andra oformligheten, nämligen olikheten mellan gåvooch arvsskatt. Det var en person som med anledning av en svår sjukdom gärna ville ordna upp sina affärer, och hans tanke var att upprätta ett testamente till förmån för missionen. Han tänkte då på det samfund där han själv var medlem, och han ställde den självklara frågan: Hur blir det med arvsskatten på det som testamenteras? Han blev då upplyst om vilka skillnader det var mellan arv och gåva. Resultatet blev i det fallet en gåva, helt befriad från beskattning. En person, som inte hade fått upplysningar på samma sätt, hade skrivit sitt testamente, och i det fallet hade i stället endast ett mindre belopp utgått till den verksamhet som skulle stödjas. Människor som på det här sättet vill stödja en verksamhet, och en verksamhet som också samhället gärna vill stödja, ger ofta av sina sparade slantar och ofta vill de låta det få den formen att gåvan utfaller efter deras död. Det är inte alltid så lätt för dem att redan under sin livstid avstå från ett litet sparkapital. Det är också ganska befängt att det skall bli så helt olika behandling av beloppet just beroende på om de har överfört beloppet medan de ännu levde eller om de har bestämt att beloppet skall överlämnas efter deras död. Jag tycker, herr talman, att det är en självklarhet att här söka åstadkomma den jämlikhet i båda de hänseenden jag har berört och som ett bifall till reservationsyrkandet skulle innebära. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan beträffande rätt för de kyrkliga samfunden att få skattefrihet för testamentariska förordnanden har vi många gånger diskuterat här i kammaren. Jag skall därför inskränka mig till att yrka bifall till den reservation som finns, särskilt som fru andre vice talmannen mycket noggrant har motiverat saken. På reservationen finns inte den moderate ledamoten i skatteutskottet, herr Nilsson i Trobro antecknad, men det beror uteslutande på ett tekniskt fel i tryckeriet. Ett nytt kartongblad har tryckts, och det skulle varit utdelat i kammaren vid denna tidpunkt; det kommer antagligen om några minuter. Jag har bara velat förklara förhållandet. Det betyder att vi i moderata samlingspartiet helt sluter upp bakom den reservation som är fogad vid skatteutskottets betänkande.

Herr talman! I detta betänkande behandlas motionen om att befria stiftelser och sammanslutningar med huvudsakligt syfte att främja religiösa ändamål från arvsskatt. Vid en förändring av arvsoch gåvobeskattningen för fysiska personer som genomfördes förra året fastställdes arvsoch gåvoskatten till lika belopp inom respektive grupper. Liknande målsättning borde gällt vid fastställande av skatteregler för arv och gåvor till kyrka och frikyrka. Så blev inte resultatet av förra årets skattebeslut. Svenska kyrkan är befriad från såväl arvssom gåvoskatt medan de fria samfunden och invandrarkyrkorna endast är befriade från gåvoskatt. Vi i centern anser att hefrielse från att erlägga arvsskatt borde utsträckas till att omfatta även de fria samfunden och invandrarkyrkorna. Jag ber därför att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen av fru Nettelbrandt m.fl.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

Yrkandet är till skillnad från motioner som vi tidigare haft att behandla begränsat i så måtto att man begär ändrade bestämmelser angående uttagande av arvsskatt i syfte att införa skattefrihet för stiftelse och sammanslutning med huvudsakligt syfte att främja religiöst ändamål. Detta innebär att de fria trossamfunden och invandrarkyrkorna skall befrias, inte såsom nu endast från gåvoskatt utan även från arvsskatt. Det skall ses bl.a. mot bakgrunden av att svenska kyrkan är befriad från båda dessa skatter. Detta beror emellertid på att staten är befriad från arvsskatt, och statskyrkan faller under denna bestämmelse. Man vill nu jämställa trossamfunden och invandrarkyrkorna med staten. Utredningen kyrka—stat kan lägga fram förslag som ger jämställdhet i olika avseenden mellan olika samfund. Det finns också andra möjligheter att stödja olika samfund, exempelvis genom direkt statligt stöd, och det förekommer motionsyrkanden till årets riksdag även på den punkten. Ett annat argument är att det råder bristande överensstämmelse mellan beskattningsreglerna vid skatt och vid gåva. Men om man bryter ut trossamfunden och invandrarkyrkorna skapar man nya ojämlikheter gentemot dem som nu är befriade från gåvoskatt. Det blir alltså en ny icke-överensstämmelse. Jag vill bara erinra om — det gjorde fru andre vice talmannen också — kapitalskatteberedningens förslag, som fru Nettelbrandt var glad över att det inte gick igenom. Det innebar ju att arvsoch gåvoskattefriheten skulle samordnas och begränsas till att gälla sammanslutningar som främjar högre undervisning och fostran. Detta är ett sätt att åstadkomma överensstämmelse. Men i propositionen 1970:71 föreslog departementschefen att de bestämmelserna skulle kvarstå. Att religiösa och andra allmännyttiga sammanslutningar har befriats från gåvoskatt har motiverats med att en gåvobeskattning i dessa fall i alltför hög grad skulle motverka benägenheten att ge gåvor till allmännyttiga ändamål. Därför genomfördes den skattebefrielsen. Men denna synpunkt skall inte, menar utskottet, åberopas som ett skäl för befrielse från arvsskatt. Till detta kan man lägga att arvsskatten inte är så hård, eftersom det finns en maximal gräns vid 30 procent. Bortsett från vad som gäller för make och barn beräknas alltså arvsskatten på skattepliktiga lotter över 30 000 kronor för de här sammanslutningarna på ett väsentligt gynnsam mare sätt än för andra arvtagare. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Att det blev som det blev i propositionen förra året, för det kan man tacka den kraftiga opinionsyttring som kom till stånd efter de funderingar som kapitalskatteberedningen först hade signalerat om. Fru Holmqvist säger sedan att eftersom staten är befriad från arvsskatt så är svenska kyrkan befriad. Där finns obestridligen ett naturligt samband och en förklaring, men det finns också ett samband av annat slag med all den verksamhet som bedrivs genom andra samfund. Vi talar ju gärna om en likabehandling mellan svenska kyrkan och de övriga samfunden, och det är därför ganska orimligt att den väsentliga olikabehandling i ekonomiskt hänseende skall kvarstå som jag här berört. Det är riktigt som fru Holmqvist säger att man skapar olikheter åt andra håll genom att göra en sådan här förändring, men jag tror att det vore olyckligt i det här sammanhanget som i andra att låta det bästa bli det godas fiende. Här finns ett speciellt motiv som dock skiljer de fria samfunden från organisationer med annan verksamhet, och det är just parallelliteten med den verksamhet som bedrivs av svenska kyrkan. Dessutom är de här samfunden lättare att renodla till en kategori än många av de andra organisationer som vi tidigare har talat om. Jag tycker, herr talman, att det exempel — ett ibland många som man skulle kunna plocka här i högen — som jag gav när det gällde behandlingen av missionsverksamhet av exakt samma karaktär kan vara motiv nog för att ta ett av de steg som vi anser vara befogade att ta.
Herr talman! Jag vill säga till fru andre vice talmannen att eftersom vi har beredningen om stat och kyrka bör vi väl invänta vad den kommer med. Det blir kanske en form av likställighet. Om vi jämför de skatteskalor som gäller för arvsskatten, finner vi att enligt skatteklass II får faktiskt de som är arvtagare till nära anhörig en betydande skatteskärpning redan efter 30 000 kronor i arv. De här samfunden får däremot en marginalskatt på 30 procent. Jag vill än en gång, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det här argumentet att man skall avvakta beredningen om stat och kyrka skulle vara hållbart, om man hade använt det även när det gällde att lägga pålagor på de fria samfunden. Jag har inte hört det argumentet på något sätt åberopas när det gäller att lägga på dem först ett steg av arbetsgivaravgift, sedan ett nytt steg av arbetsgivaravgift och så en höjd indirekt beskattning — pålagor som gäller just dessa samfund men inte svenska kyrkan. Om man skulle vilja bibehålla relationerna mellan svenska kyrkan och de fria samfunden vid status quo i avvaktan på beredningen om stat och kyrka, då tycker jag att det borde gälla såväl i positiv som i negativ riktning.

Herr talman! I fjol genomfördes som bekant en viss ökning av skatteuttaget för de stora förmögenheterna, men den var relativt begränsad. Den uppskattades bara till omkring 40 miljoner kronor per år, och man kan ställa frågan om de förändringar som beslöts av riksdagen över huvud taget innebar någon ökad belastning på förmögenheterna, om man räknar på de taxeringsvärden som gällde när beslutet fattades. Regeringen och riksdagen följde inte det förslag som hade ställts av kapitalskatteberedningen och som skulle ha inneburit ett ökat uttag med sammanlagt 250 miljoner kronor om året. Det var litet svårt att förstå den förändringen, allra helst som ett par av de ledande socialdemokratiska ledamöterna av dåvarande bevillningsutskottet, numera skatteutskottet, hade varit medlemmar av denna kapitalskatteberedning. Regeringsförslaget innebar faktiskt ett lägre skatteuttag än vad som hade krävts t.o.m. av folkpartiets och centerpartiets ledamöter i beredningen. Inte bara mot den bakgrunden utan med hänsyn till att andra skatter, särskilt de indirekta skatterna, har ökat starkare än belastningen på de Nr 71 stora förmögenheterna anser vi att det är nödvändigt och berättigat att Onsdagen den skärpa skattebelastningen på stora förmögenheter. Vi har återkommit 28 april 1971 med motionskravet om en sådan skärpning av beskattningen på stora förmögenheter liksom på arv och gåvor. Motiveringen är framför allt att den nuvarande skattepolitiken har inneburit en skärpning av bördorna på lönearbetarna i förhållande till belastningen på Kapitalägarna och de stora inkomsttagarna. Vi anser därför att en justering av skattetrycket på olika grupper är berättigad. Bevillningsutskottet i fjol och skatteutskottet i år har anfört flera argument mot en sådan förändring. Man säger bl.a. att skattehöjningar av den omfattning som motionärerna vill ha inte är försvarbara från vad man kallar samhällsekonomisk synpunkt. Man säger att de skulle innebära närmast en konfiskation av de stora arven och avstyrker därför motionerna. Man hänvisar också till de begränsningsregler som gäller för skatteuttag och säger att med hänsyn till dessa skulle de förslag som vi har ställt i vissa kombinationer av inkomster och stora förmögenheter inte innebära någon ökad belastning på de verkligt stora förmögenheterna när de är förenade med mycket stora inkomster. Däremot medger man att det självfallet blir en sådan ökad belastning i andra kombinationer av inkomster och förmögenheter. Nu kan det ju finnas många sådana olika kombinationer, och man kan räkna fram olika hypotetiska fall, som också skatteutskottet har gjort i betänkandet. I vissa av dessa fall blir det ingen skärpning eller inte någon nämnvärd skärpning just beroende på den begränsningsregel som gäller. Jag vill anmärka att det inte är vi som har skapat dessa begränsningsregler, och vi krävde också i fjol motionsledes att de skulle tas bort. Vi tycker inte det är berättigat att ha den här kombinationen, där man för samman olika typer av skatter på både inkomster och förmögenheter och säger att deras sammanlagda summa inte får överstiga visst belopp. Vi tror man skall skilja på inkomstoch förmögenhetsbeskattningen i de här avseendena. Vårt krav om att man skulle ta bort begränsningsreglerna avslogs emellertid av riksdagen, och de finns kvar tills vidare. Vi har i år inte ställt detta konkreta motionskrav, men det beror inte på att vi har ändrat uppfattning, och vi återkommer till begränsningsreglerna. Det avgörande är ju om man vill ha en skärpning av kapitalbeskattningen över huvud taget eller om man inte vill ha det, och på den punkten skulle jag önska få ett klart besked av skatteutskottets talesman. Vill socialdemokraterna vara med om en sådan skärpning av kapitalbeskattningen och därmed en större rättvisa i beskattningen, eller är ni motståndare till en sådan skärpning? Om vi blir överens om att skärpa beskattningen på större förmögenheter, så kan vi nog tillsammans också skriva skatteskalor som är vettiga och ordna lagen om begränsningsreglerna på sådant sätt att den skatteskärpning vi beslutar om får avsedd effekt. Herr talman! Eftersom det avgörande är att få ett votum för en skärpning av förmögenhetsbeskattningen, och en justering av begränsningsreglerna kan göras senare, yrkar jag bifall till motionen 311 i den del 147 som gäller förmögenhetsskatten, där vi har föreslagit viss lagtext.

Herr talman! Jag skall tillåta mig att här tala om hur spärregeln fungerar nu vid förmögenhetsbeskattningen. Förmögenhetsskatt samt statlig och kommunal skatt får inte överstiga 80 procent av inkomsterna, när dessa är högst 200 000 kronor. Om inkomsterna överstiger 200 000 kronor får skatten uppgå till högst 85 procent av den del som ligger däröver. Kommunalskatten får inte reduceras under några förhållanden. Förmögenhetsskatten skall sålunda alltid utgå med lägst ett belopp som motsvarar skatten på halva förmögenheten. I princip är jag med om, herr Hermansson i Stockholm, att man bör sänka skatten på mindre förmögenheter och låga inkomster och om möjligt höja den på de större förmögenheterna och de större inkomsterna. Detta visade jag också i kommunalskatteberedningen. Det var en linje som följdes förra året, när vi beslutade om skattepaketet, som dock inte omfattade kapitalskatteberedningens förslag helt och hållet. Om jag förstod rätt var det huvudsakligen internationella hänsyn man då tog. Man menade att det förelåg risk för skatteflykt. Eftersom omvärlden hade lägre skatter och mycket högre räntor än här hemma fanns det risk för kapitalflykt ur landet. I kapitalskatteberedningen undersökte vi grundligt om vi kunde sätta en spärr för den skatteflykten, men det visade sig nästan omöjligt att åstadkomma en effektiv spärr i det avseendet. — Detta om detta. Motionärernas förslag i detta fall är rent illusoriskt, ett slag i luften, med hänsyn till den spärregel jag här nämnt. Om det förslaget antogs, skulle det i första hand innebära att de mindre och medelstora förmögenheterna fick en skärpning i beskattningen. För de stora förmögenheterna däremot skulle det inte få någon som helst verkan. Av den tabell som är fogad till utskottets betänkande framgår visserligen att man för mycket stora förmögenheter skulle få skärpningar, men bara om avkastningen på förmögenheten är extremt låg. Om ni exempelvis experimenterar med en avkastning på bara 3 eller 4 procent av förmögenheten, så framgår det av tabellen att ni kommer till vida högre inkomster. Om vederbörande sedan har inkomster vid sidan om, som fallet ofta är, så törnar man ögonblickligen emot denna spärr, och det blir inte någon som helst verkan. I regel har de stora förmögenhetsägarna betydligt större avkastning av sitt kapital och därmed vida större inkomster än vad som framgår av denna tabell. Vi har ändå velat redovisa hur det verkar med den här låga avkastningen.

Om inkomsten är 100 000 kronor slår spärren igenom redan vid ett kapital på 1 404 000 kronor. Spärren verkar alltså redan där vid 100000 kronors inkomst, och det är ju inte heller någon hög avkastning. Vad motionärerna föreslår strider sålunda mot syftet med förra årets skattereform, nämligen att lätta skatten på de mindre förmögenheterna och skärpa den på de större. Det strider också mot vad motionärerna själva åsyftar, om jag har förstått det riktigt. Nu säger herr Hermansson i Stockholm att det inte är kommunisterna som har föreslagit dessa spärregler, och det är ju riktigt. Men tillåt mig då erinra om att kapitalskatteberedningen gjorde en grundlig prövning av denna mekanik. Vi kom till det resultatet att man helst borde ha en skatteskala så avpassad att det inte behövdes någon spärr över huvud taget. Men om man skulle införa en sådan skatteskala måste den vara sp låg att den inte drabbade de större förmögenhetsägarna. Följaktligen kunde vi inte genomföra det, när vi föreslog en höjning av skatteskalan. Om det skulle få någon betydelse måste man ändå ha en spärregel för att man inte skulle få en helt konfiskatorisk förmögenhetsskatt, och det har såvitt jag förstår inte ens kommunisterna yrkat. Men ändå skulle man i dag i vissa fall där avkastningen är speciellt låg få betala en skatt på ända upp till 130 procent av inkomsten, alltså man skulle få betala vida mer än den totala inkomst man har. Vi kom till resultatet att en spärregel är nödvändig ur den synpunkten. Med det här, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har ingenting emot — det syftar i själva verket vårt förslag till — att en förmögenhetsskatt skall betalas ur förmögenheten. Vi menar att det är angeläget att använda förmögenhetsbeskattningen direkt i förmögenhetsutjämnande syfte. Det är därför ingenting som drabbar vår ståndpunkt, när man invänder att förslaget i så fall får en konfiskatorisk verkan, om man med det ordet menar att en stor förmögenhetsägare tvingas betala förmögenhetsskatten ur sin förmögenhet. Sedan vill jag bara till vad herr Brandt anfört foga den reflexionen att vad han nu sade i sin argumentering visar hur klokt vårt förslag i fjol var att man skulle avskaffa begränsningsreglerna och hur vanvettigt dessa begränsningsregler verkar i en rad fall som utskottet och herr Brandt här har anfört.
Herr talman! Nej, de verkar inte vanvettigt — det tror jag att jag klargjorde tidigare — om man inte som herr Hermansson i Stockholm menar att vi skall införa en förmögenhetsskatt som innebär att vi konfiskerar förmögenheten. Om förmögenhetsägaren inte har någon inkomst alls skall han alltså ta av förmögenheten och betala skatten. Om vi levde i ett land isolerat från andra i detta avseende är det möjligt att det skulle vara lättare. Men jag för min del anser — och det var väl utredningen, liksom också riksdagen, på det klara med — att vi helt enkelt inte, med hänsyn till omvärlden och med hänsyn till risken för kapitalflykt, kan genomföra det. Jag tror att det skulle bli ett slag i luften.
Herr talman! Jag trodde att socialdemokratin var anhängare av en förmögenhetsutjämning, men det är möjligt att jag misstagit mig på den punkten.
Herr talman! Jag hade tillfälle att i förra veckan diskutera ett annat kommunistiskt hugskott med herr Berndtson i Linköping. Det gällde då ett synnerligen löst underbyggt förslag om skatt på reklam, som förvisso inte hörde hemma i verklighetens värld. Förslaget hade avstyrkts av ett enhälligt utskott, och anledningen till att jag lade mig i den debatten var att utskottet inte alls hade kommenterat den kommunistiska argumenteringen, vilket jag bedömde vara en svaghet. Nu gäller det en annan kommunistmotion, nämligen nr 311. Även i detta fall har ett enhälligt utskott avstyrkt bifall. Utskottet åberopar beviljningsutskottets yttrande över en liknande motion till 1970 års riksdag och konstaterar att förslaget, i den mån det rör förmögenhetsskatt, icke är försvarbart från samhällsekonomisk synpunkt samt att det, såvitt arvsoch gåvobeskattningen berörs därav, närmast innebär en konfiskation. Jag instämmer självfallet i utskottets bedömning, samtidigt som jag nödgas konstatera att den kommunistiska argumenteringen i stort sett inte heller i detta fall har bemötts. I stort sett resonerar kommunisterna så här: 1. Skatten på förmögenheter och arv är obetydlig, säger kommunisterna. Detta är, herr talman, minst sagt, ett fantastiskt påstående. I realiteten är förmögenhetsskatten, som skall betalas med redan beskattade pengar, en utomordentligt tung börda för dem den drabbar. Jag finner det angeläget att från denna talarstol slå fast, att kommunisternas påstående att skattebelastningen på förmögenheter skulle vara ringa är direkt vilseledande. Åtskilliga exempel skulle kunna anföras som bevis på att den tvärtom kan vara nära nog ruinerande. För dagen skall jag avstå, men jag kommer med intresse att följa kommunisternas förehavanden i framtiden och torde därför få anledning att vid ett annat tillfälle återkomma till just denna fråga. 2. Kommunisterna påpekar att förmögenhetsskattens andel i statens totala skatteintäkt har minskat under efterkrigstiden och exemplifierar med några helt ointressanta tabeller. Med lätt hand förbigår man det väsentliga, nämligen att sakförhållandet beror på att levnadsstandarden i detta land stigit högst avsevärt under dessa år vilket möjliggjort ett högt skatteuttag även från löntagarna. Dessa pengar har använts till att åstadkomma en bättre samhällsservice i vidaste mening. Det har varit nödvändigt att ta ut skatterna där pengarna verkligen funnits för att åstadkomma den samhällsservice som riksdagen beslutat om För undvikande av missförstånd vill jag tillägga, att jag med det sagda inte menar att man kan fortsätta att öka skattetrycket, varken på löntagare eller på andra. 3. Skattepolitiken bör användas som ett instrument för klasskamp, säger man. Resonemanget är lika enkelt som när man på 1920-talet utslungade parollen ”upp med lönerna — ner med priserna”. Nu säger kommunisterna på fullt allvar och som om det vore genomförbart: Lätta på bördorna för de lägre inkomsttagarna och skärp skatten på profiter, arv, höga inkomster och förmögenheter. När man läser formuleringarna i motionen tror man sig förflyttad till ett gammaldags kommunistmöte på Kalle Kilboms tid. Som ett led i denna klasskamp vill kommunisterna i samma andetag höja bolagsskatten, försämra avskrivningsreglerna och begränsa avdragsrätten för skuldräntor. Antingen bortser man helt från att dessa förslag tillsammantagna i åtskilliga fall skulle leda till en beskattning på mer än 100 procent av inkomsten, eller också är det just detta man avser. Oavsett hur det förhåller sig med den saken, herr talman, måste det enligt min åsikt med skärpa understrykas att riksdagen inte kan ha intresse av att främja någon form av klasskamp bland Sveriges tolk. Tvärtom är vår uppgift att söka åstadkomma en så rättvis och så rimlig fördelning som möjligt av de bördor som måste bäras för att samhället skall fungera på den nivå som vi själva bestämt. Men så länge vi lever i ett fritt land med en fri inkomstbildning — och för en sådan ordning har Sveriges folk uttalat sig i val efter val — kan det aldrig bli tal om att sätta i gång den typ av straffaktioner mot vissa grupper som kommunisternas förslag innebär när man skalat bort fraserna.

Herr talman! Jag vet inte om herr Levin talade på hela skatteutskottets vägnar och alltså även för de socialdemokratiska ledamöterna, men det kommer kanske att bli uppenbarat. Det var några påståenden som herr Levin hastigt utslungade, och jag vill bara påpeka hur dåligt underbyggda de var. Han hävdade inledningsvis att skatt på reklam inte hör hemma i verklighetens värld. Det skall bli intressant att få höra samma argumentation när den sittande utredningen enligt vad som försports i tidningarna i höst lägger fram ett förslag om beskattning av reklam. Jag tror att herr Levin kanske får upptäcka att skatt på reklam i hög grad kommer att höra hemma just i verklighetens värld. Sedan diskuterade herr Levin skattebördorna, och det är alldeles självklart att man där kan ha olika meningar beroende på från vilken ståndpunkt man ser frågorna. Löntagarna anser med rätta att det är en hård skattebelastning bl.a. genom mervärdeskatten och dess höjning. Det finns säkert kapitalägare och högre inkomsttagare som också anser att det är en hård skattebelastning på dem Vi får ju även sådana uttalanden ibland och har fått det här av herr Levin. Men det beror alltså på från vilken utsiktspunkt man ser dessa frågor. Det är ohållbart att så som herr Levin hävda att de som ser framför allt till löntagarnas intressen och från löntagarnas synpunkt skulle se fel. Här rör det sig om värderingar och olika ideologiska ståndpunkter, och det tror jag att herr Levin skall observera. Herr Levin ville bestrida att de siffror vi har anfört om utvecklingen av förmögenhetsbeskattningen skulle ha någon relevans. Han menade att det förhållandet att 1 procent av uppburen total skatt förmögenhetsskattens andel har minskat kraftigt under efterkrigsåren — siffrorna finns i vår motion — skulle bero på den högre standarden i landet, som gjorde det möjligt att hårdare belasta löntagarna. Men jag tror att man bör observera att vi också har haft en kraftig tillväxt av förmögenheterna och särskilt av de stora förmögenheterna, någonting som herr Brandt och hans kolleger i kapitalskatteberedningen med statistiskt material mycket utförligt visade i fjol. Där har alltså försiggått en tillväxt av förmögenheterna, särskilt av de största, och jag tror inte de stora förmögenhetsägarna har anledning att klaga. Jag skall för att inte alltför mycket förkorta kammarens rast bara ta upp ytterligare ett argument som herr Levin anförde. Han var mycket upprörd över att vi helt frankt sade ut att vi ansåg att skattepolitiken liksom andra åtgärder borde användas i klasskampen. Riksdagen har inget intresse av att främja klasskamp, sade han. Svenska folket är anhängare av en fri inkomstbildning, och där får man tydligen inte göra några ingripanden. Men, herr Levin, när man kraftigt skärper mervärdebeskattningen eller gör andra förändringar i skattepolitiken, inverkar inte det på de olika samhällsklassernas inkomster och förmögenheter och därmed ställning? Är inte sådana åtgärder ett led i den kamp som pågår mellan klasserna och som väl vi måste erkänna vara en realitet i detta samhälle, ty den kampen kan vi väl inte drömma oss bort ifrån? Jag tror alltså att det är bättre att herr Levin ser sakerna som de är och inser att åtgärder på skattepolitikens område får olika effekter för de olika samhällsklasserna, att skilda samhällsklasser har olika intressen och att det är deras intressen som man måste ta hänsyn till när man diskuterar denna fråga. Att sticka huvudet i busken och säga: ”Ordet klasskamp får inte förekomma därför att det används på kommunistiska möten” tror jag inte främjar en saklig bedömning av samhällsfrågorna.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att det kommunistiska förslaget till reklamskatt icke hör hemma i verklighetens värld. Jag vidhåller det, herr Hermansson, därför att förslaget innebär en 25-procentig reklamskatt, men ni talar i motionen frankt om att ni i princip menade att det egentligen skulle vara en 5S0-procentig reklamskatt. Jag vidhåller alltså att detta inte hör hemma i verklighetens värld. Till sist, herr Hermansson, vill jag säga att jag, till skillnad från herr Hermansson, knappast kan se mervärdeskatten som ett instrument för en klasskamp.

Fru talman! Endast några ord med anledning av skatteutskottets betänkande nr 25. I och med det beslut riksdagen nu är beredd att fatta om skattefrihet för den ersättning som betalas ut till de neurosedynskadade barnen avslutas i huvudsak en mångårig och hård kamp för dessa barns ekonomiska framtid. Redan i början av 1960-talet påbörjades denna kamp för en så långt som möjligt i en dylik situation dräglig framtid för dessa barn. I oktober 1969 godkände neurosedynföreningen en uppgörelse om förlikning med Astra, som tillerkände barnen en årlig ersättning i förhållande till skadorna. I november samma år undertecknades uppgörelsen med föreningen och läkemedelsfirman. Efter detta upptäcktes att den ersättning som utgick till dessa barn skulle skattebeläggas. Föreningen hemställde till socialstyrelsen och finansdepartementet om en prövning av huruvida man härvidlag skulle kunna lagstiftningsvägen åstadkomma en skattebefrielse för de ersättningar som årligen skall utgå. Det är därför i verklig mening glädjande med det föreliggande förslaget, som medelst denna speciallag gör det möjligt för dessa barn, som så väl behöver det, att kunna få ersättningen utan att den skattebelägges. Jag vill därför bara helt kort uttala föreningens och föräldrarnas stora glädje, tacksamhet och tillfredsställelse över att riksdagen i detta sammanhang vill stifta en särlag för att åstadkomma en skattebefrielse i det här avseendet. Jag är övertygad om att detta har stor betydelse och för välsignelse med sig.

Fru talman! Den proposition som ligger till grund för detta ärende gäller två principiellt mycket viktiga reformer, som båda ingår i det pågående reformarbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö och för att ge de anställda ökad trygghet på arbetsplatsen. Låt mig för övrigt som ett apropå till den aktuella diskussionen om vår socialpolitik få framhålla att just dessa frågor, som gäller förbättringar av förhållandena inom arbetslivet, tillhör de områden som nu står särskilt i blickfältet för det socialpolitiska reformarbetet. Det ena nu föreliggande förslaget gäller ett nytt system för yrkesskadeförsäkringens finansiering, och det andra är ett förslag om införande av en särskild arbetarskyddsavgift, som skall tas ut av arbetsgivarna i anslutning till yrkesskadeförsäkringsavgiften. För närvarande finansieras den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen genom arbetsgivaravgifter, som beräknas enligt den s.k. kapitaltäckningsmetoden. Denna beräkningsmetod innebär att de premier som betalas av arbetsgivarna ett visst år skall täcka försäkringens framtida utgifter för de skadefall som inträffar just det året. Genom att tillämpa kapitaltäckningssystemet fixeras medelstillgången för ett skadefall vid vad som svarar mot de förmåner som nominellt fastställs det år fonderingen för skadefallet görs. Rättigheterna på grund av försäkringen saknar alltså i princip värdebeständighet. För att ge värdebeständiga förmåner krävs tillskott av medel t.ex. genom ytterligare utdebiteringar från arbetsgivarna — beslut om sådana tillskott har fattats senast vid 1967 års riksdag. Nu föreslås att kapitaltäckningssystemet ersätts med ett fördelningssystem, liknande det som gäller för ATP. Fördelningssystemet innebär att avgifterna för ett visst år skall täcka försäkringens utgifter under samma år. Bland fördelarna med fördelningssystemet vill jag särskilt framhålla att det ger möjlighet att göra försäkringens förmåner värdebeständiga och det öppnar också ökade möjligheter att framdeles genomföra andra förbättringar i yrkesskadeförsäkringen. Den nuvarande skalan med olika försäkringspremier beroende på skaderiskerna inom respektive näringsgren ersätts vid övergången till fördelningssystemet med en enhetlig premiesats för avgiftsuttaget från alla arbetsgivare. Avgiften skall beräknas på samma avgiftsunderlag som gäller för beräkning av arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen. Förslaget i propositionen innebär att vi även för yrkesskadeförsäkringen övergår till ett fördelningssystem med fondbildning på liknande sätt som i ATP. Den enhälliga uppslutningen kring detta förslag vid utskottsbehandlingen är glädjande, inte minst därför att det är en ny bekräftelse på hur de borgerliga partierna har accepterat den fördelningsmetod som var regeringens linje i ATP-frågan. Övergången till en enhetlig premiesats för avgiftsuttaget även då det gäller yrkesskadeförsäkringen kommer också att skapa möjligheter att betydligt förenkla arbetet med debitering och uppbörd av olika arbetsgivaravgifter till socialförsäkringen. Det ger i sin tur möjlighet att decentralisera arbetet med avgiftsdebiteringen, och riksförsäkringsverket har nu fått i uppdrag av regeringen att lägga fram förslag om överflyttning av detta arbete från riksförsäkringsverket till de lokala skattemyndigheterna. Arbetsuppgifter för omkring 200 anställda kommer därigenom att successivt kunna flyttas ut från den centrala förvaltningen i Stockholm. Mellan yrkesskadeförsäkringen och arbetarskyddet finns helt naturligt många beröringspunkter. Detta kommer i propositionen till uttryck genom förslaget att det i anslutning till yrkesskadeförsäkringsavgiften skall tas ut en särskild arbetarskyddsavgift från arbetsgivarna. Det är från början ett uppslag från LO som genom den här propositionen förverkligas. Det finns anledning att erinra om detta och om det kraftiga stöd som LO har gett denna fråga, eftersom man i en reservation från vänsterpartiet kommunisterna försöker ställa denna fråga i motsatsställning till den fackliga rörelsen genom ett motionsförslag om ett fackligt institut i arbetsmiljöfrågorna. Det är självklart — och det framgår också av propositionen — att de resurser som skapas genom arbetarskyddsfonden skall användas för kraftigt ökade insatser på arbetsmiljöområdet av sådant slag som ligger i den fackliga rörelsens intresse. Regeringen har lagt fram detta förslag — som så många andra förslag — i nära samverkan med fackföreningsrörelsen, Självfallet ser jag fackföreningsrörelsens inflytande även när det gäller fondmedlens användning som en viktig fråga i detta sammanhang. Utredningsförslaget om arbetarskyddsavgiften har utvecklats vidare i propositionen, och arbetarskyddsavgiften har fått en mer självständig form. Avgiften föreslås till fem hundradels procent av avgiftsunderlaget. Av avgiften skall tre femtedelar i enlighet med utredningens förslag tillföras en arbetarskyddsfond, som skall möjliggöra nya insatser för forskning, utbildning och upplysning på arbetsmiljöns område. Denna arbetarskyddsfond kommer därigenom att tillföras över 20 miljoner kronor årligen. Beloppet ökar i samma takt som ökningen av avgiftsunderlaget. Arbetskyddsfonden kommer därmed att bli av central betydelse för utvecklingsarbetet när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Utöver de medel som skall tillföras arbetarskyddsfonden skall den nya arbetarskyddsavgiften också innefatta ett visst bidrag till kostnaderna för arbetarskyddsverket och arbetsmedicinska institutets verksamhet för att underlätta en fortsatt utbyggnad av denna verksamhet. Jag vill framhålla att fonden inte skall överta finansieringen av de arbetarskyddsinsatser som hittills bekostats av staten, enskilda företag eller på annat sätt. Det finns anledning att understryka detta, eftersom moderata samlingspartiet i en reservation till utskottets betänkande menar att fonden mer eller mindre skulle kunna överta det finansiella ansvaret för företagens skyddsinsatser på enskilda arbetsplatser. Jag har i propositionen klart deklarerat den uppfattningen att olika insatser för att förebygga ohälsa i arbetet är att betrakta som en del av produktionskost naderna för företagen, och det vill jag i detta sammanhang ytterligare understryka. När det gäller arbetarskyddsfonden skall den utgöra grunden för en faktisk ökning av resurserna för att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö genom forskning, utbildning och information om arbetarskydd och arbetsmiljöfrågorna. Som ett viktigt område vill jag särskilt peka på utbildningen för skyddsombuden på arbetsplatserna. Fondmedlens användning och fördelning skall bestämmas av en fondstyrelse, som skall utses av regeringen. Som jag har framhållit i propositionen fäster jag stor vikt vid att arbetsmarknadens parter blir representerade i arbetarskyddsfondens styrelse. Den snabba utvecklingen i socialt, tekniskt och ekonomiskt avseende har i hög grad återverkat på de faktorer som är av betydelse för hälsan och säkerheten i arbetslivet. Rationaliseringar, mekaniseringar och strukturförändringar har skapat en i många avseenden förändrad risksituation. De anställda upplever i stor utsträckning oro och osäkerhet inför hälsorisker på arbetsplatserna, och den satsning på en utbyggnad av företagshälsovården som har föreslagits i annat sammanhang är här av stor betydelse. Nya yrkesfaror har tillkommit bl.a. som en följd av nya ämnen och tillverkningsmetoder. Det har också skett en utveckling mot ökad arbetstakt, ökad utbredning av skiftarbete och nya former av arbetstidsförläggning. Detta visar att arbetsmiljön ständigt förändras och att den därför måste kontinuerligt och effektivt bevakas för att trygga de anställdas hälsa. Det innebär att vi i dag på ett annat sätt än tidigare måste förlägga huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna inne i det enskilda företaget och där ge de anställda ett ökat inflytande över dessa frågor. Jag vill slå fast detta, eftersom frågan om företagens ansvar för en förbättring av arbetsmiljön ute på arbetsplatserna har berörts både i detta utskottsbetänkande från socialförsäkringsutskottet och i ett följande betänkande från socialutskottet rörande en del arbetsmiljöfrågor. Låt mig också framhålla att i 1970-talets perspektiv, med en lägre tillväxttakt i fråga om våra arbetskraftsresurser och angelägenheten av att kunna göra sysselsättningen inom industrin attraktivare för ungdomen, kommer arbetsmiljöfrågorna att spela en allt större roll. Jag vill i detta sammanhang också peka på att åtgärderna för att underlätta industrins investeringsverksamhet inrymmer en betydelsefull möjlighet att förbättra arbetsmiljön inom vårt näringsliv. Det har i årets finansplan också framhållits att regeringen ser stimulansen av industriinvesteringarna även som ett viktigt inslag i reformarbetet på arbetsmiljöns område. Det är givet att dessa frågor också har ett nära samband med det omfattande reformarbete rörande arbetsmiljön som nu pågår i den förra året tillsatta arbetsmiljöutredningen. Målsättningen för detta reformarbete är att ett modernt arbetarskydd skall ta ansvar för de anställdas hela hälsosituation i arbetslivet och att miljön på arbetsplatserna i olika avseenden skall anpassas till människans fysiska och psykiska förutsättningar. De anställda själva och deras förtroendemän måste också ges vidgade funktioner i arbetarskyddet och därmed större möjligheter att utöva ett aktivt inflytande över den beslutsprocess som formar deras arbetsmiljö. Kraven på en bättre arbetsmiljö måste ges stöd i en lagstiftning som svarar mot dessa nya och bredare målsättningar och som ger både arbetarskyddsorganen och företagen ett vidgat ansvar inom hela arbetarskyddsområdet. Det är mot denna bakgrund som arbetsmiljöutredningen har fått i uppdrag av regeringen att göra en genomgripande översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen och den organisation som skall svara för tillsynen. Detta visar att mycket återstår innan vi har uppfyllt de anspråk som med fog kan ställas i fråga om insatser för en bättre arbetsmiljö. Det förslag om en förstärkning av arbetarskyddets resurser som har lagts fram i den nu föreliggande propositionen är en bland flera olika åtgärder i ett omfattande reformarbete för att skapa en bättre arbetsmiljö och för att ge de anställda ökad trygghet på arbetsplatserna.

Fru talman! Min reservation till utskottsbetänkandet grundar sig på en partimotion om arbetsmiljön, nr 750, som sedan följts upp av ytterligare en motion, nr 1226, med anledning av behandlingen av propositionen om ändring i lagen om yrkesskadeförsäkring. Det föreslås i motionerna att den i propositionen upptagna arbetsgivaravgiften för arbetarskyddet fördubblas och att dessa pengar användes för att inrätta och stödja ett institut i arbetsmiljöfrågor i fackföreningsrörelsens regi. Institutet skulle ha tre huvuduppgifter: att bedriva självständig forskning på arbetsmiljöområdet, att organisera och leda utbildningen av skyddsombud och att utbilda fackliga skyddsinspektörer med inspektionsrätt på arbetsplatserna och med uppgift att stödja skyddsombuden i deras arbete. Regler och instruktioner för institutets verksamhet bör det självfallet ankomma på den fackliga rörelsen att själv utforma. Orsakerna till de många olycksfallen och den dåliga arbetsmiljön är till sina huvuddrag kända. Det är åtgärder som fordras och åtgärder som i många fall är kapitalkrävande. Arbetarna har intresse av flera och bättre skyddsåtgärder, medan arbetsgivarna av lönsamhetsskäl vill ha minsta möjliga. Frågan om arbetarskyddet är alltså i stor utsträckning en förhandlingsfråga mellan två parter i likhet med löneoch andra anställningsvillkor. I den situationen har fackföreningsrörelsen i hög grad hämmats av bristfälliga vetenskapliga och tekniska resurser i arbetsmiljöfrågor. Inrättandet av det föreslagna institutet skulle väsentligt förbättra den fackliga förhandlingspositionen och kunna bli början till en helt ny inriktning av och påskynda arbetet för en bättre arbetsmiljö. Utgångspunkten för hur arbetsmiljöproblemen skall angripas måste vara att alla åtgärder underordnas principen att arbetarnas krav på god arbetsmiljö och säkerhet ställs före krassa krav på företagsvinstmaximering. Utbildandet av fackliga skyddsinspektörer med inspektionsrätt skulle innebära en väsentligt stärkt position för folket på arbetsplatserna och säkerligen bli fruktbart för skyddsarbetet med bl.a. minskande olycksfallsfrekvens som följd. Dessa inspektörer skulle också bli ett verksamt komplement till skyddsombuden, vars ställning på arbetsplatserna ju är alldeles för svag.